Herr talman! Det är givetvis av stor vikt för den internationella handeln att inga onödiga hinder lägges i dess väg. På den punkten råder i vårt land full enighet. Men om en sådan politik skall kunna förverkligas är det ett oeftergivligt krav att landet inte utsätts för vad man brukar kalla »förfalskad konkur rens». Vidare är det nödvändigt att vi väl vårdar vårt eget penningvärde och ser till att vi håller våra egna kostnader inom rimliga gränser. Inget av dessa båda för en fri handel nödvändiga kriterier har kunnat uppfyllas. Detta är anledningen till vår motion om åtgärder syftande dels till en mindre frikostig licensgivning respektive minskning av importkontingenter och dels till en skyndsam utredning om att inom EFTA respektive Norden vidtaga tillfälliga åtgärder till ett förbättrat skydd för vissa hemmamarknadsindustrier. Vad först gäller frågan om vårt kostnadsläge kan vi tyvärr konstatera att vi på denna punkt har misslyckats på grund av olika orsaker som vi i andra sammanhang varit i tillfälle att diskutera. Beträffande vårt konkurrensläge till de andra stora industriländerna, från vilka vi åtminstone i allmänhet möter en normal konkurrens, har vi genom tradition, väluppbyggda utlandsmarknader och kapitalkrävande investeringar i någon mån kunnat begränsa verkningarna av vårt höga kostnadsläge. Det heter numera så vackert som motiv för ett friare handelsutbyte att vi skall nå ett optimalt utnyttjande av våra resurser genom att importera det andra gör billigare och exportera det vi kan göra billigare. även om detta i princip är riktigt framstår dock verkligheten som helt annorlunda. Den internationella handeln snedvrides ofta genom subventioner, valutatekniska manipulationer, dumping och diverse olika åtgärder. Det är i en sådan situation som vi inte ensamma kan bedriva denna fria politik, särskilt som andra länder ofta förskansar sig bakom många olika skyddsåtgärder. Vi har i vår motion redovisat vissa importsiffror till vårt land av högmanufakturerade varor. Vi har jämfört dem med motsvarande siffror för EEC-området. Av denna statistik framgår att vi t.o.m. i absoluta tal importerar mer än alla de andra länderna tillsammans från vissa länder med särskilt låga priser. Vi har även räknat om dessa importsiffror med hänsynstagande till folkmängden inom respektive område. Då visar det sig att vår import från ifrågavarande länder är flera gånger större än den import som går till EEC-området. Regeringen borde intressera sig litet mer för vad som händer på olika håll innan den stolt deklarerar att företag som inte klarar sig i konkurrensen bara har att lägga ner sin rörelse. Visserligen finns det fall i fråga om vilka man kan säga att en viss sanering, strukturförändring eller 'vad man nu vill kalla det, förekommer som kan vara till nytta, men när annars fullt konkurrenskraftiga och väl rationaliserade företag måste läggas ned på grund av dylik förfalskad konkurrens, då är något fel. Alla de människor som drabbas av nedläggningarna och som befinner sig i något högre ålder får oftast svårt att få nytt arbete. I allmänhet blir det en restpost på ca 20 procent som blir över. Det är där vi har tragedin för den enskilda människan. Man kan inte säga att dessa problem är lokaliserade till vissa näringsgrenar eller vissa orter, utan de framträder numera i allt större utsträckning mera allmänt. Den ena näringsgrenen efter den andra kommer för eller senare att träffas av dessa verkningar.

Mot denna bakgrund har jag litet svårt att förstå bankoutskottets nonchalanta behandling av detta problem genom att helt enkelt kallsinnigt avstyrka motionen. Här är det ingalunda fråga om att upphäva någon konkurrens, utan här är det fråga om att återställa en konkurrens på lika villkor. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den vid bankoutskottets utlåtande nr 31 fogade reservationen.
Herr talman! Statsutskottets utlåtande nr 31 upptar frågan om åtgärder till skydd för vissa hemmamarknadsindustrier. Jag antar att den liberala handelspolitik som vårt land har fört under många år aldrig satts i fråga av någon. Att vissa störningar förekommit under senare år lär dock inte kunna förnekas. Problem har uppstått genom påtaglig dumping från vissa länder eller genom en lika uppenbar prisclearing via statliga utrikeshandelsmonopol. Vi har tvingats att i något fall tillgripa vad väl ingen hade önskat, nämligen en minskning av importlicensgivningen. Den svenska handelspolitiken visar sin liberala inriktning främst därigenom att de svenska tullarna är bland de lägsta i världen. En avvikelse från denna politik får givetvis inte ske i andra fall eller i högre grad än vad som bedöms som absolut nödvändigt med utgångspunkt i föreliggande behov. Att andra med oss likställda länder inte har samma liberala inställning som vi innebär givetvis besvärande och begränsande faktorer för vissa grenar av den svenska industrin. Det är klart att vår liberala handelspolitik har svårt att hävda sig därest den inte, som herr Magnusson i Borås påpekat, får ingå som ett led i internationellt samarbete, där även andra viktiga handelsnationers politik ges sådana bindningar, att man om möjligt i en snar framtid kan räkna med stabilitet i konkurrensförhållandena. En sådan stabilitet är inte möjlig, om inte andra med oss likställda länder söker sig fram mot en genomförd liberal handelspolitik. Handelsministerns strävan i det internationella samarbetet för avveckling av handelshindren bör fortgå och givas allt stöd. Att vi genom detta arbete kommit ett stycke framåt bör enligt min uppfattning erkännas. Det är dock, som alla vet, en bister verklighet att vissa industribranscher i vårt land utsatts för ett konkurrenstryck som vi är ensamma om i den europeiska handelsbilden — det är väl det pris vi får betala för vår liberala handelspolitik. Man har försökt möta detta i en del fall onormala konkurrenstryck genom att vidta omfattande rationaliseringar för att på det sättet anpassa sig till ett hårt konkurrensläge. När man från en del håll ständigt upprepar att vägen för all industri är ökad effektivitet, ökade rationaliseringar och därmed ökad produktion med decimerad arbetskraft har jag ibland undrat om man verkligen från dessa håll alltid vet vad som hänt under senare år. Vi har alltid behov av rationaliseringar; hur långt framme man än är finns det alltid ytterligare ett stycke att gå. Men för vissa industrier är moderniseringsmarginalen ytterst liten. Jag kan som exempel ta textilindustrin därför att den ligger mig närmast — jag gör det endast för att exemplifiera. Bakom många textilarbetare ligger ett investeringskapital på 750 000— 1 000 000 kronor. Jag kan citera en industrichef i ett aktat företag i Borås. Han säger: »Knappast någon bransch har haft en så hård rationaliseringstakt som vår. Ytterligare rationalisering kräver så mycket kapital, att det kan ifrågasättas om den är lönsam. Vårt hopp står därför till ökade exportmöjligheter. Vi hoppas att på lika handelspolitiska villkor få sälja vårt tekniska kunnande och vår känsla för design.» Vi har länge levat och gör det väl till en del än just på vår höga kvalitetsproduktion. Det blir dock, säger chefen för ett annat industriföretag i en annan bransch, Atlas Copco, »allt svårare att längre motivera de höga svenska priserna med hänvisning till den goda kvaliteten, eftersom våra konkurrenter också har lärt sig att göra kvalitetsprodukter». Jag tror att detta yttrande kan tillämpas på en rad branscher. Det kan inte vara oriktigt att hävda att vår lågprisimport bör vara underkastad bra nära samma bestämmelser som gäller i våra industrialiserade konkurrentländer, så att inte genom deras olika restriktiva åtgärder en Ooproportionerligt stor del leds till vår oskyddade marknad. Samtidigt som jag tror att en viss begränsning av importen från ett visst land var riktig i en punktsituation, måste givetvis vårt lands strävan vara att en fortsatt ökning av utvecklingsländernas export måste ske genom likformiga importökningar i samtliga mottagarländer. Kunde detta genomföras skulle mycket vara vunnet. Jag vet att handelsministern är inriktad härpå, men dagens dilemma för viss svensk industri botas inte med denna ädla målsättning. I en del fall har den utländska konkurrensen antagit former som strider mot den normala handelns regler. Dit hör åtgärder av exportsubventionerande karaktär i vissa producentländer vilka möjliggjort den kraftiga prisreduktion som särskilt har satt in på den svenska marknaden — kanske just därför att Sveriges liberala handelspolitik är internationellt känd. Det finns vederhäftigt folk som kallar detta förfalskad konkurrens, och utskottet har tagit med detta uttryck i sitt utlåtande. En dylik konkurrens avviker ganska allvarligt från den rätta vägen. Den slår för övrigt på två ställen samtidigt — den drabbar svenska företag men även de utländska som hederligt följer det fria handelsutbytets spelregler. Jag skulle kunna ge mycket näraliggande, belysande exempel härpå, men jag avstår därifrån. Vi har stora problem inte minst i vad vi kallar Sjuhäradsbygden genom att Sverige av vissa varor importerar lika stora kvantiteter som hela EEC och EFTA-områdena samt den nordamerikanska marknaden tillsammans. Utskottet redogör härför i sitt utlåtande. Till detta kommer att våra nordiska grannländer, om SHIO:s statistik är riktig, över huvud taget inte accepterat någon som helst import av ifrågavarande produkter. Just utifrån detta förhållande sett är det inte så underligt om många företag i den bygd där jag är bosatt frågar hur man skall kunna komma till rätta med mer eller mindre dumpingpräglad export från vissa länder. Kritiken riktas inte i och för sig mot den liberala svenska handelspolitiken utan mot den omständigheten, att i princip frihandelsvänliga västländer antingen definitivt stoppat motsvarande import eller begränsat den starkt, varför exporttrycket kommit att pressa den svenska marknaden. Det måste vara riktigt att Sverige inom ramen för GATT och EFTA och med de nordiska länderna tar upp diskussioner om en samordnad liberal handelspolitik beträffande import av det slag det här gäller. Jag har förut här i kammaren hävdat att även en måttlig liberalisering av övriga västländers restriktiva politik mot denna import skulle innebära stora möjligheter till ökad export från utvecklingsländerna. Då skulle trycket på den svenska marknaden lättare normaliseras. Det kan inte vara rätt att eljest konkurrenskraftiga svenska industrier, vilken bransch de än tillhör, av handelspolitiska skäl skall tvingas lägga ned sin verksamhet med alla de följdverkningar detta har, inte minst för den äldre arbetskraften. Om detta problem vore mycket att säga, men jag har redan haft tillfälle att belysa denna fråga i kammaren vid ett par tillfällen i år. Nu är det kanske, herr talman, inte så stor skillnad i sak mellan utskottets skrivning och reservationens. Jag har försökt läsa dem så noga som möjligt för att upptäcka olikheterna. Utskottet refererar till kommerskollegiums yttrande — tydligen med instämmande — och menar att den »översikt som motionärerna önskar över möjligheterna att vidtaga tillfälliga åtgärder till skydd för hemmamarknadsindustrier som hotas av utländsk konkurrens» redan är gjord i detta remissvar. Av det skälet avstyrker man utredning. Utskottet framhåller vidare att handelspolitiken gentemot de aktuella länderna utformas under näringslivets medverkan och att tillfälliga åtgärder vad gäller handelspolitikens utformning visst inte är uteslutna. Jag antar att man då har Koreaexemplet i blickfånget. Reservanterna säger på s. 22 att »utrymmet för tullpolitiska och andra handelspolitiska ingripanden till skydd för hotade industrier som utsätts för övermäktig utländsk konkurrens f.n. är mycket begränsat». De konstaterar i sin skrivning — jag kan inte läsa ut det på något annat sätt — att dylika instrument när det gäller att komma till rätta med hithörande problem är obrukbara. Däremot yrkar reservanterna på en mindre frikostig licensgivning. Ser jag på reservanternas kläm tycks skillnaden mellan utskottets skrivning och reservationens slutyrkande vara ännu mindre. Kravet på utredning har reservanterna helt lämnat. Jag kan därför, herr talman, ansluta mig till reservationen.

Herr talman! Till detta utlåtande finns också fogad en blank reservation. Bakom den står herr Nils Theodor Larsson i första kammaren samt herr Berglund, herr Börjesson i Glömminge och jag i denna kammare. Min inställning kan jag redovisa på följande sätt. Det måste vara ett betydande intresse för oss här i Sverige att världshandeln präglas av liberala principer. Orsaken är att vårt land i ovanligt hög grad byter varor med utlandet. Handelshinder skulle minska effektiviteten i vårt näringsliv. Det är alldeles klart, och det bestrids inte heller av motionärerna. Slutsatsen måste bli att vi från svenskt håll skall hålla på de liberala principerna. Principerna sade jag — att man har principer och att man hävdar dem behöver inte betyda att man rider på dem och att man hävdar dem mot allt förnuft. Kommerskollegium uttrycker det så att vårt land inte för en onyanserad frihandelspolitik. När det bedöms som absolut nödvändigt, säger kommerskollegium, har man temporärt eller mera långsiktigt tillgripit vissa skyddsåtgär der. Nyss framhöll herr Bengtsson i Landskrona, att kommerskollegium i sitt remissvar utförligt har redovisat vilka medel som står till buds när det gäller att komma till rätta med marknadsstörningar. Den redovisningen har utskottet tryckt av i dess helhet, och personligen tycker jag att det är tillräckligt som svar på motionsönskemålet om en utredning av dessa möjligheter. Utskottet redovisar också utförligt bestämmelserna om importlicensiering, och jag tycker att man även på den punkten får ett besked om att vederbörande myndigheter kontinuerligt följer utvecklingen och har i sin hand de medel som krävs för att komma till rätta med marknadsstörningar. Dessa resonemang har för min del lett till att jag kunnat ansluta mig till utskottets skrivning. Herr Magnusson i Borås karakteriserade utskottets behandling av ärendet som »nonchalant» och sade, att man »kallsinnigt» avslagit motionen. Jag måste nog opponera mig mot denna beskrivning av utskottets arbete och karakteristiken av dess inställning. Jag kan meddela herr Magnusson att vi tvärtom inom utskottet mycket noggrant övervägde de svårigheter som olika branscher har drabbats av och att vi ingalunda inskränkte vår granskning till textilområdet. Det är ju välbekant att det kan nämnas andra industrier, t.ex. möbelindustrin, som kännbart drabbats av den import till låga priser som äger rum till Sverige. Dessa bekymmer har vi alltså fullt klart för oss, och jag tycker nog att de uppmärksammats redan i utskottsmajoritetens skrivning. Anledningen till att jag likväl har fogat en blank reservation till utskottets utlåtande är den att jag tycker att det på sätt och vis borde ha varit andra adressater i fråga om synpunkterna än vad motionärerna tänkt sig. Just dessa sista dagar, i går och i dag, har vi väl litet till mans ordnat för att ställa om vår post, och det skulle man kanske göra här också. Det är inte de importlicensbeviljande myndigheterna som behöver några skrivelser, utan dessa borde gå åt annat håll — med andra adressater både här i landet och utomlands. Adressater här i Sverige skulle vara de som är ansvariga för den ekonomiska politik som förts. Herr Magnusson i Borås var själv inne på tankegången, att det är den ekonomiska politik som förts här i landet som i viss utsträckning försvagat det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft och därigenom gjort vårt näringsliv mera känsligt för konkurrens utifrån. Detta resonemang skall föras och fördes också i den ekonomiska debatten. I detta sammanhang kan det väl komma med som marginell synpunkt. Adressater i utlandet skulle de länder kunna vara som uppträtt på det sätt som motionärerna nu tänker sig att man, åtminstone i viss utsträckning, skall uppträda här hemma: hindra importen från låglöneländer. Det är många länder som handlat på det sättet, och resultatet har blivit att exporten från en del av låglöneländerna koncentrerats till de länder som icke — låt oss säga ännu icke — värjt sig mot denna import genom restriktiv behandling. Vi har t.ex. fått känning härav i Sverige genom att exporten av billiga textilier från Korea tycks ha koncentrerats till vårt land, därför att den inte tillåtits i vissa andra länder. Dessa andra länder bör i samband med internationella konferenser av oss påminnas om hur viktigt det är att principiellt hålla på den liberala grundinställningen inom internationell handel. Det kunde också vara skäl att skriva några rader — till den verkan det hava kan, och på den punkten har väl ingen av oss några illusioner — till de länder som bedriver statshandel och förklara för dem hur bekymmersamt det är när ekonomiska överväganden korrigeras genom statliga åtgärder. När produktio nen inte kan fortlöpa enligt ekonomiska principer, när försäljningspriserna manipuleras med hänsyn till vad som anses vara politiskt önskvärt och när skattebetalare — eller andra varor — får bära bördan av försäljningar till underpriser. Detta är den verkliga skadegörelsen inom den internationella handeln, och när vi skrev vårt lilla brev till dessa statshandelsländer fick vi dock erkänna att det tyvärr också här hemma kan spåras en och annan tendens i denna riktning. Det är ting som debatterades när vi hade endagsöverläggningar om den nya banken: faran av att kombinera affärsverksamhet med statliga engagemang av olika slag.

Det är den tankegången som ligger bakom bankoutskottets utlåtande och som jag för min del anser vara hållbar.

Herr talman! Herr Regnéll tyckte att jag varit för hård i min bedömning av utskottets behandling av denna motion. Jag gjorde min bedömning på grundval av vad som står i utskottets hemställan, nämligen att dessa motioner »icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd». Jag vill emellertid säga, att jag är glad över de uttalanden som gjorts från bankoutskottets sida. Speciellt herr Bengtsson i Landskrona framhöll vissa principiella synpunkter, som mycket väl stämmer överens med vad vi motionärer ansett. När det framhålles att man bör se till de samhällsekonomiska verkningarna, vill jag säga att det är just det som vi har gjort i vår motion, då vi påpekat att detta måste vara en mycket dålig ekonomi inte bara för vårt eget land utan naturligtvis i det långa loppet även för u-länderna. Det är ingalunda på det sättet att vi vill — jag förstod av herr Regnéll att han trodde att vi ville det — avstänga denna import på grund av att den kommer från låglöneländer. Det är inte det saken gäller. Vad vi reagerar mot är ingalunda den fria handeln som sådan utan uteslutande mot den förfalskning av konkurrensen som bevisligen sker på vissa områden. Det är ur den synpunkten som vi ansett, att det hade varit av utomordentligt värde om riksdagen i dag beslutat att i skrivelse till Kungl. Maj:t påpeka detta. Därigenom hade man kanske kunnat få en försiktigare bedömning när det gäller licensgivningarna och importkontingenterna från olika håll.

Herr talman! Jag vill gärna deklarera att jag är positivt inställd till den reservation, som fogats till bankoutskottets utlåtande nr 31. Sedan motionen 206 i denna kammare angående visst skydd för hemmamarknadsindustrin väcktes i januari, har vissa händelser inträffat som måhända kan verka i positiv riktning. Efter det i utskottsutlåtandet apostroferade interpellationssvaret, som handelsministern lämnade mig i februari, har regeringen vidtagit vissa temporära åtgärder — i detta fall speciellt till skydd mot alltför ohämmad import av textiloch konfektionsvaror. Importen hade tagit sådana proportioner, att nära nog hälften: av den svenska: konsumtionen. av sådana varor utgjordes av import. Det är självklart att vad som sagts om textiloch konfektionsinidustrin lika visst gäller många andra näringsgrenar. Självklart bör eftersträvas — det är vi nog överens om allesamman — att en så frihandelsvänlig politik som möjligt åstadkommes. Men det är lika självklart att regeringen bör se till att konkurrensen.

Skall vi föra en frihandelsvänlig politik måste det vara en förutsättning att vi har konkurrens på lika villkor och att det inte sker en subventionerad import från andra länder. De förhållanden som varit rådande har gjort att många företag i landet fått permittera arbetskraft eller rent av nedlägga företaget. Det har varit en nästan daglig företeelse som mam kunnat läsa om i pressen och höra om i radio och TV. Detta är ett observandum för regeringen att ta fasta på, även om man har kunnat notera en del ljuspunkter, Förhandlingarna i Kennedyronden har t.ex. gått i lås, och kanske kommer också EEC-marknaden så småningom att öppnas för oss.

Men någon utredning har man, såvitt jag har kunnat se av reservationen, inte heller begärt. Man begär bara att regeringen skall ha ögonen öppna för vad som händer och sker på detta område och vidta åtgärder för den händelse situationen skulle bli allvarligare än den nu ter sig. Av denna anledning finner jag att jag kan rösta med den reservation som är fogad till utskottsutlåtandet. Jag kommer sålunda att rösta med reservationen.

Herr talman! För undvikande av alla missförstånd vill jag göra kammaren uppmärksam på att vi några gånger i denna debatt åberopat minskningen av importkontingenterna från Korea såsom en åtgärd av alldeles speciell betydelse. I verkligheten gäller det en fastlåsning av en importkontingent som vi haft under det senaste året. Det betyder alltså inte någon begränsning i vad vi tidigare importerat därifrån. Det kommer möjligen att endast innebära att denna import inte skall ytterligare utökas. Därför skall man inte tillmäta denna åtgärd så stor praktisk betydelse som vissa tycks göra i denna debatt.

Utlåtandet företages till avgörande på sådant sätt att först upptages avsnittet Vissa gemensamma frågor och därefter punktvis avsnittet De särskilda anslagen. Vissa gemensamma frågor

Herr talman! Under denna punkt liksom under punkterna 5 och 6 behandlar utskottet en motion, II: 550 av Dag Edlund och mig, som syftar till vissa besparingar när det gäller kostnaderna för riksdagsmännens utlandsresor. Med herr talmannens tillstånd avser jag att behandla alla punkterna på en gång. Vi har i motionen föreslagit att anslaget till interparlamentariska gruppen skall reduceras. Vi har också yrkat på en reduktion av bidraget till riksdagsmännens studieresor liksom till utskottsresorna. Det finns kanske anledning att först klargöra att vi motionärer inte har ifrågasatt värdet i och för sig av utlandsresor, kontakter med andra länders parlament och erfarenheter från dessa länders samhällsfunktioner. Tvärtom tycker vi att det är väsentligt att de svenska riksdagsmännen får just dessa kontakter. Men vi har den bestämda uppfattningen att i den mån skattemedel användes för denna verksamhet är det angeläget att man också ställer vissa krav på att resorna planeras på sådant sätt, att man verkligen får sådana erfarenheter från dessa resor att de kan komma riksdagsarbetet till godo. De bör också främja riksdagsmännens vidsyn och insikt i olika samhällsfrågor. Som kammarens ledamöter vet betalar de flesta av oss 2 kronor per år till interparlamentariska gruppen som bidrag till denna verksamhet. Huvudparten av reskostnaderna finansieras dock med skattemedel. Jag har frågat en del av kammarens ledamöter om de haft klart för sig vilket syftet är med den interparlamentariska gruppens verksamhet, men jag har inte träffat på någon som känt till detta. Det enda man har haft klart för sig är att om en riksdagsman under tillräckligt lång tid haft ett sådant väljarnas förtroende att han fått sitta kvar i kammaren, kunde han räkna med att senare få delta i någon av de resor som interparlamentariska gruppen anordnar till andra länder. Jag skall därför, herr talman, för kammarledamöternas information citera ett litet avsnitt ur interparlamentariska gruppens stadgar.

Vi motionärer har kanske gått litet långt; vi har ifrågasatt om man inte bör avveckla den interparlamentariska gruppen, och vi har naturligtvis inte haft någon förhoppning om att utskottet skulle dela vår uppfattning på den punkten. Men vi kanske hade hoppats på att utskottet skulle ha visat någon förståelse för önskemålet att skära ned anslaget. Det har det inte gjort, utan det föreslår det anslag som är begärt. Enligt min mening bör man emellertid kunna ställa vissa krav på denna verksamhet om den skall få bestå, nämligen att man i varje fall får regelbundna rapporter om hur resorna har planerats och om de givit positiva resultat. Därmed skulle man kunna få en uppfattning om huruvida de medel som anslagits har utnyttjats riktigt. budgetåret 1965/66 hörde jag till dem som tyckte att det var felaktigt att en enskild riksdagsman på eget förslag skulle kunna beviljas reseanslag till fritt valda studiemål. Det visade sig också att det anslag som då beviljades, 50 000 kronor, redan nästa budgetår måste fördubblas, och det tyder på att reslusten inte har fattats. Talmanskonferensen har föreslagit vissa ändrade normer för dessa resor, och det tycker jag är ett vällovligt initiativ. Man kunde kanske ha gått ännu längre i restriktivitet. Det finns anledning erinra sig att i utlandet förekommer över huvud taget inte några bidrag från parlamenten till riksdagsmän för enskilda resor. I det avseendet är alltså Sverige ett föregångsland, om man nu vill använda det uttrycket härom. Vi är i alla fall ganska ensamstående. Utskottet säger på denna punkt, att det inte vill acceptera en så kraftig reduktion som vi motionärer har förordat. Då hade vi ju kanske vågat hoppas på att utskottet ändå skulle ha tyckt, att någon reduktion vore angelägen, i all synnerhet som talmanskonferensen ju har föreslagit en sådan ordning för dessa resor, att man kunde vänta sig en viss återhållsamhet och därmed också ett minskat anslag. Bankoutskottet föreslår emellertid ett oförändrat anslag. Jag tänker inte ställa något yrkande, herr talman, men jag vill bara ge uttryck åt den uppfattningen att logiken och den allmänna sparsamheten borde ha krävt att beloppet något reducerats. Även när det gäller utskottsresorna har en väsentlig kostnadsökning skett under de allra senaste budgetåren. Enligt riksstaten för innevarande budgetår hade anslagits 200 000 kronor för utskottsresor, men i själva verket uppgick belastningen på staten under denna punkt per den 30/4 i år till inte mindre än drygt 530 000 kronor. Ett väsentligt överskridande har alltså gjorts. funnit anledning att lägga fram förslag till ändrade principer för utskottsresor. Jag tycker att dessa principer är värda att notera, och jag anser även att de är helt tillfredsställande. Även i fråga om utskottsresorna kan vi konstatera att Sverige ligger i topp. I utlandet är det relativt sällsynt att man företar utskottsresor på det sätt som vi här har blivit vana vid. Vid andra länders utskottsresor är deltagarantalet väsentligt mindre än här i Sverige, och över huvud taget är kostnaderna för utskottsresor utomlands väsentligt lägre än här hemma. Herr talman! Jag har inte heller något yrkande om minskat anslag på den här punkten, ty jag förstår att det inte leder till önskat resultat. Jag vill bara sluta med att uttrycka ett beklagande över att utskottet inte visat någon förståelse för besparingssynpunkterna i vår motion. Jag tycker nämligen att med den sparsamhet, som vi här i riksdagen har nödgats visa under det här året i fråga om utgifter för många angelägna önskemål, så borde konsekvensen ha krävt att vi också visat någon sparsamhet och återhållsamhet när det gäller kostnaderna för våra egna resor.

Herr talman! Beträffande sparsamheten har jag precis samma uppfattning som fru Kristensson. Jag tycker att det är mycket värdefullt att ledamöterna beaktar dessa synpunkter. Där kanske vi i mer än ett avseende syndar litet till mans. Den tendens som forna tiders riksdagar hade till sparsamhet med allmänna medel märker man inte så mycket nuförtiden. Jag skall börja där fru Kristensson slutade, d. v. s. med de individuella resorna och utskottsresorna. Jag kan tala om för fru Kristensson att talmanskonferensen sedan lång tid tillbaka har upp märksammat dessa synpunkter. I början tyckte vi nog att det verkade en smula vildvuxet med den verksamhet som utvecklades, och vi har tagit initiativ till en begränsning av utgifterna. Vi har tillsatt en särskild liten kommitté som har utfärdat vissa allmänna regler för de individuella resorna, och vi har också försökt få till stånd vissa allmänna riktlinjer för utskottsresorna. I egenskap av vice ordförande i riksdagens = interparlamentariska = grupp skall jag också be att få säga ett par ord med anledning av fru Kristenssons kritiska synpunkter på den interparlamentariska gruppen och på den interparlamentariska unionen och dess verksamhet. Det är inte första gången som den har varit föremål för kritisk granskning här i kammaren. För en del år sedan riktade högermannen herr Hamilton vissa anmärkningar mot den aktivitet som härvidlag har utvecklats. Gärna skall jag ge fru Kristensson det erkännandet att det inte är några märkliga saker som vare sig gruppen eller unionen har lyckats uträtta under alla dessa år — tyvärr, skulle jag vilja tillägga. De resolutioner som man så småningom enar sig om på de årliga interparlamentariska konferenserna når inte särskilt långt ut, vilket i och för sig är att beklaga. Däremot är jag rätt överraskad över att höra att fru Kristensson inte känner till vad gruppen och unionen har för sig. Vi brukar ha två årliga sammanträden här i riksdagshuset, vid vilka det lämnas ganska ingående redogörelser för både rådsmötenas verksamhet och de större församlingarnas. Fru Kristensson är hjärtligt välkommen att infinna sig för att åhöra dessa redogörelser. Jag skall inte trötta kammaren med någon mera ingående redovisning av verksamheten, men alldeles betydelselös tror jag inte att den är. Vad rör det sig om? Det är ju ett tankeutbyte mellan representanter för många av världens parlament, både av den västerländska typen — som vårt eget — och s.k. enpartiparlament. Det finns en sak som man aldrig kan ta ifrån det internationella arbetet, även i den begränsade omfattning som det har i detta sammanhang, och det är de rent mänskliga och personliga kontakter som kan nås på ett sådant sätt. Ett mycket stort antal av kammarens ledamöter har varit närvarande vid dessa konferenser. Jag erinrar om den sista stora konferensen i Teheran. De medlemmar från riksdagen som deltog i den tycktes mig visa ett betydande intresse för de förhandlingar som fördes och även för de personliga kontakter som möjliggjordes. Vi lever i en vrång och svår värld. Jag tror att varje försök till utbyte mellan företrädare för olika nationer, representerande vitt skilda samhällssystem, är någonting som, låt vara i begränsad omfattning, kommer att gagna den freds intressen som vi väl i alla fall allesammans strävar efter.

Fru Kristenssons nyfikenhet kommer mycket snart att bli tillfredsställd på denna punkt. Med detta, herr talman, vill jag endast yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Någon nytta har tydligen vår motion gjort eftersom vice ordföranden i interparlamentariska gruppen på detta eleganta sätt har gett en kort exposé över verksamheten. Det är inte alltid vi får det här i riksdagen. Jag har inte ifrågasatt värdet av personliga kontakter mellan svenska riksdagsmän och parlamentariker från andra länder, utan endast tillåtit mig säga att i den mån allmänna medel tas i anspråk för ett sådant här utbyte bör man kunna ställa vissa krav på verksamheten. Jag gläder mig åt att det nu kommer att ges ut en skrift som gör att man kanske kan få en mera klar uppfattning om hur denna verksamhet har fungerat. Det är bara synd att det har dröjt så länge som 75 år innan man kommit så långt. Men bättre sent än aldrig. Jag har inte deltagit i interparlamentariska gruppens sammanträden beroende på att jag inte är medlem i gruppen, och det kan förklara min okunnighet. Jag tycker emellertid att det skulle vara värdefullt att som komplement till de muntliga redogörelserna ha tillgång till en skriftlig dokumentation över hur verksamheten är upplagd. Talmanskonferensens initiativ till begränsning av kostnaderna för utskottens och riksdagsmännens studieresor i övrigt tycker jag är vällovligt. Jag sade tidigare att jag i allt väsentligt gillar de förslag som har lagts fram. Jag tycker bara att den naturliga konsekvensen av dem borde vara att man ansett sig kunna minska anslaget något för kommande budgetår.

Herr talman!

Om man sade att man ville spara till varje pris och att det är anledningen till att man vill pruta även i detta fall, skulle det vara en ståndpunkt som jag kunde ha en viss förståelse för. Däremot kan jag inte förstå fru Kristensson när hon ifrågasätter interparlamentariska unionens mening och betydelse, samtidigt som hon säger sig aldrig ha varit på in terparlamentariska gruppens sammanträden; hon hör helt enkelt inte dit. Man ifrågasätter också betydelsen av utskottsresorna, och man ifrågasätter om talmanskonferensen tidigare över huvud taget har haft sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor. Därefter konstaterar man att det ju är väl att ett initiativ nu har tagits för att söka nedbringa kostnaderna, ett initiativ som man tydligen anser skulle vara föranlett av dem som har opponerat mot kostnaderna. Det förhåller sig emellertid inte på detta sätt. När större anslag har lämnats har det varit naturligt att samtidigt också utfärda vissa regler för att inte somliga riksdagsmän skall utnyttja detta anslag på ett sådant sätt att andra inte kan komma i åtnjutande av det. Man måste ha vissa normer som reglerar anslagens användning, eftersom det är så många som vill få del av desamma. Det är inte heller riktigt att så starkt betona att resorna bör vara planerade, ty detta är nästan detsamma som att göra gällande att de tidigare inte varit väl planerade. I varje fall de utskottsresor som jag deltagit i har varit mycket väl planerade. De har varit inriktade på att bibringa deltagarna kunskaper. Jag vågar påstå att bättre utnyttjade resor än dessa utskottsresor inte kan anordnas. Om man vågar insinuera att deltagarna undvikit de besvärliga momenten på dessa resor och i stället ägnat sig åt nöjesliv — det har gjorts gällande att riksdagsmännen skulle göra så och därmed missbruka allmänna medel — gör man på samma sätt som fru Kristensson beträffande den = interparlamentariska unionen. Man har inte en aning om hur det i verkligheten går till och borde följaktligen inte heller yttra sig så fördömande som man gjort. Jag förstår inte den inställning till riksdagsmännen som man här ofta möter. Man anmärker på att riksdagsmännen inte kan språk och på deras egenskaper i övrigt. I detta gnatande ställer man den svenske riksdagsmannen på en sådan nivå, att han borde tas om hand av det allmänna, i stället för att i honom se den som skall ta hand om det allmänna. Vi märker mycket ofta att man inte uppskattar riksdagsmannen lika mycket i vårt land som man gör i andra länder. Det är inte riktigt att bidra till denna bild, ty den stämmer inte med verkligheten. Man skaffar sig ganska mycket kunskaper när man ger sig ut på en resa. I samband med de resor som jag deltagit i, har icke någon dragit sig undan från de ofta ganska träiga föreläsningar som vi ibland fått åhöra i samband med studiebesök. Ingen har skytt några mödor. Varför skall då resande riksdagsmän utmålas som personer som vill ut i nöjesliv och sko sig på det allmännas bekostnad? Det är inte likt fru Kristensson att vara så gnatig. Att hon är det kan bara bero på att hon icke har en aning om vad hon talar om. Man har naturligtvis rätt att vilja pruta på anslaget och säga att vi inte har råd, men man bör inte motivera en sådan prutning med att pengarna används på ett sätt som vi inte kan stå till svars för, ty det kan vi. Vi avger rapporter. Den som vill ta del av dem skall finna att de är ganska utförliga, åtminstone beträffande de resor som jag har varit med om.